Herr talman! Låt mig först säga till Bengt Kindbom att vi naturligtvis är ense om att det är meningen att datainspektionens verksamhet skall finansieras med licensavgifter. Men i den motion som han har skrivit under — Prot. 1985/86:100 står det att datainspektionens kostnader täcks av licensavgifter, och jag 19 mars 1986 vidhåller att det inte är på det sättet. Bengt Kindbom har ju precis samma SG an, material som jag och er att RRV har a att ädre raden är ARSOR TU daalnsReks 67 eo och ingenting annat. Den motion som Bengt Kindbom har skrivit under BOREN är alltså behäftad med vissa felaktigheter. Men nu är den saken avklarad. Till Gunnar Hökmark vill jag bara säga att jag har varit med i politiken så länge nu att jag vet att gamla socialdemokrater efter några år alltid är bra även i moderaternas munnar. Det tar naturligtvis litet tid för moderater att komma underfund med att socialdemokrater är bra, och jag är ganska övertygad om att när det har gått några år kommer de socialdemokrater som nu får lida spott och spe att få beröm också från moderat håll. Så har det alltid varit, och så skall det tydligen förbli när det gäller moderaternas syn på socialdemokrater. Sedan vill jag säga än en gång till Bo Hammar att det hade varit bra om han hade lyssnat till våra argument för det ställningstagande vi har gjort i konstitutionsutskottet. När anslagsäskandet gjordes i augusti fanns inte det material ftramme som utskottet kunnat ta del av. Om det materialet hade funnits tillgängligt när datainspektionen diskuterade sin anslagsframställning, hade det naturligtvis också satt sin prägel på detta dokument. Till Margitta Edgren vill jag säga att jag är ganska förvånad. Här har vi på vårt bord ett dokument från riksrevisionsverket som säger att det går att göra effektivitetsvinster i datainspektionen. Men Margitta Edgren vet tydligen bättre än alla andra — och bättre än de som har ägnat ett antal månader åt att studera arbetsformerna i datainspektionen — att några effektivitetsvinster inte finns att göra. Jag hoppas då att Margitta Edgren ändå förstår att Gunnar Hökmark och jag, som följer datainspektionens verksamhet som styrelseledamöter, är övertygade om att det finns möjligheter att göra effektivitetsvinster i datainspektionens verksamhet. Jag anser att det är rätt och riktigt att ta till vara de effektivitetsvinster som finns att göra på det här området. Det kommer alla att tjäna på. Det kommer datainspektionen att vinna på. Alla de människor som Margitta Edgren alldeles nyss sade oroar sig för den personliga integriteten tjänar på att datainspektionen blir effektivare. Vi skall naturligtvis från vårt håll bidra till att så skall kunna bli fallet.
Herr talman! Självfallet utgår jag ifrån att även datainspektionen kan bli effektivare, men jag tror inte att den kan bli så mycket effektivare att det kan bekosta de två tjänster som datainspektionen har begärt. Sedan kan man ju fråga sig varför just denna verksamhet, som vi alla här är så rörande eniga om är av stort och vitalt intresse för hela Sveriges folk, själv skall tjäna ihop varenda krona som går åt till verksamheten. De två tjänster som folkpartiet har gått med på och reserverat sig för har vi täckt in i vårt budgetförslag. Det tycker jag är ett bra mycket riktigare sätt att hantera frågan.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här diskussionen mera än att jag bara konstaterar att även folkpartiet har varit med om att bestämma att datainspektionens kostnader skall täckas med licensavgifter. Vi har i riksdagen varit eniga om att så skall det vara. På det området skall Margitta Edgren inte komma med några klurigheter, för då är hon på fel väg.
Herr talman! Vpk har i år liksom ett flertal gånger tidigare ställt krav på införande av friköpsrätt för s.k. historiska arrenden. De stora jordagodsens arrendatorer är en grupp som alltjämt är underkastad många ålderdomliga kontraktsvillkor och en socialt icke acceptabel beroendeställning i förhållande till de stora jordägarna. Visserligen har en del reformer genomförts beträffande villkoren vid arrende, vilka varit positiva för arrendatorerna, men det har varit ett svagt genomslag för dessa reformer, om man får döma av de rättsfall där bestämmelsernas halt har prövats. Obestridligt är också att t.ex. ensittarlagens avskaffande var fördelaktig för de stora jordägarnas allmänna maktställning gentemot arrendatorerna. Det nya intresset kring arrendatorernas situation har väckts främst därför att arrendejordens andel av jordbruksmarken tenderat öka och därför att arrendatorerna, särskilt under godsen, framträtt med organiserad opinionsbildning. Friköpsfrågan har skjutits undan och förhalats i olika etapper. Arrendelagskommittén var negativt inställd. Redan innan den lade sitt betänkande, gick den ut offentligt och förklarade att någon friköpsrätt inte skulle införas. Även efter detta offentliggörande blev vpk-yrkanden i riksdagen bemötta med argumentet att de inte kunde diskuteras, därför att frågan var under utredning. Vid upprepade tillfällen har två olika justitieministrar hänvisat till den nya, nu sittande utredningen utan att våga säga vad regeringen har för inställning i grundfrågan. Det är beklämmande att ett stort parti som det socialdemokratiska, som för övrigt torde ha de flesta små arrendatorernas röster, skall behöva krypa bakom den formella juridiken och låta frågan gå genom två utredningar utan att självt kunna ha en klar partiståndpunkt till friköpsrätten. Hade så varit fallet, kunde frågan ha varit löst redan 1982. Det är angeläget att frågan kan lösas utan ytterligare onödigt dröjsmål. Det handlar här om en kategori människor som redan alltför länge fått vänta på reformer. De som skulle omfattas av en friköpsrätt är småbrukare som under ofta hårda förhållanden bedrivit sitt jordbruk, hållit landskap öppna — Prot. 1985/86:100 och sin bygd levande. 19 mars 1986 Tidsfaktorn verkar i flera avseenden till nackdel för de mindre arrendatorerna. Godsinnehavarna använder tillfället till att söka göra sig av med sina arrendatorer. För de små jordarrendatorer som närmar sig eller överskridit pensionsstrecket är det i många fall betydelsefullt att de i förekommande fall kan räkna på att få friköpa den ofria mark på vilken deras boningshus är beläget. Det vore en akt av den elementäraste rättvisa att arrendatorerna finge se ett orättvist system gå i graven före dem själva. Herr talman! Efter att först ha varit aviserad till hösten 1985 sägs nu den nya utredningen komma före sommaren 1986. Vi har i detta perspektiv inte anledning att här ställa något yrkande, men vi noterar att tidsförskjutningen av frågan är typisk för hela handläggningen. Det som nu är avgörande är: När kan man vänta proposition? Det vore värdefullt, om någon företrädare för regeringspartiet kunde upplysa om hur planläggningen i detta avseende är tänkt.

Herr talman! Tyvärr är jag tvungen att göra Tore Claeson litet besviken och säga att argumenten kommer igen. Vi väntar nu på en utredning, och jag skall därför inte gå in i någon sakdiskussion med Tore Claeson om dessa frågor. Jag vill gärna understryka att jag också rent principiellt är för en ägandespridning, men kanske inte enligt samma metoder som Tore Claeson vill använda. Vi är medvetna om att det har varit en tidsförskjutning, men vi räknar med, vilket står i betänkandet, att det skall komma ett betänkande från friköpsutredningen före sommaren. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på motionen. Jag är inte talesman för regeringen, Tore Claeson, men jag vill ändå uttrycka förhoppningen att regeringen, när den här utredningen är klar, ganska snart ger sin mening till känna och talar om vilken ståndpunkt den intar. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är överens med Per-Olof Strindberg om förhoppningen om att något snart skall ske och att regeringen skall lägga fram ett förslag i denna riktning. Sedan må det väl vara mig förlåtet om jag använder bra och riktiga argument när det gäller denna fråga och dess lösning, även om argumenten har använts tidigare. Det gör dem ju inte sämre.
Herr talman! Subjektiva värderingar är vi ju inte helt främmande för i denna kammare.
Herr talman! Det är riktigt. Så länge vi har moderata samlingspartiet och dess företrädare kommer vi säkert alltid att få uppleva det.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det har till årets riksmöte väckts en motion från folkpartiets sida där man hänvisar till att datoriseringen av folkbokföringen har medfört att vissa människors efternamn inte blir rätt stavade i folkbokföringens register. Detta har lagutskottet också uppmärksammat. För två år sedan gjorde utskottet ett tillkännagivande till regeringen med anledning av att det i Till årets riksmöte har det väckts flera motioner i denna fråga. Lagutskottet har, med anledning av att regeringen har påbörjat ett arbete med framtagande av en departementspromemoria, kunnat konstatera att arbetet med översyn av namnlagen skall fortsätta. Utskottet gör i år inget tillkännagivande, men man förutsätter att också andra frågor som har berörts i motionerna skall tas upp vid denna behandling. Jag vill med hänvisning till att man i Nordiska rådet ofta betonar vikten av att nordiska medborgare skall behandlas lika, oberoende av i vilket nordiskt land man har sin hemort, bara framhålla att åtskilliga danska medborgare är alltifrån irriterade till mäkta förgrymmade över att svensk folkbokföring inte låter dem behålla sitt danska ö. Herr talman! Jag vill med detta korta inlägg hemställa att det vid den översyn som nu görs av lagen när det gäller stavningen, i samband med datorisering av folkbokföringen också tas hänsyn till danskarnas enligt min mening rättmätiga krav på att få sina efternamn — och förnamn — korrekt stavade i den svenska folkbokföringen.
Herr talman! Jag förutsätter att man inom departementet tar del av riksdagens protokoll från debatten om lagutskottets betänkande och hoppas att man då också beaktar de synpunkter som Ingrid Sundberg här framför. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag önskar att vi i anledning av det betänkande som nu skall debatteras, SfU 1985/86:12, verkligen kunde diskutera vad rubriken på propositionen och betänkandet anger, nämligen ett ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna. Dess värre är rubriken ett exempel på vad som kan kallas falsk varubeteckning, då det i själva verket handlar om ett minskat förtroendemannainflytande. Moderaterna i utskottet har yrkat avslag på propositionen i sin helhet. Det har vi gjort av många skäl, men främst av dessa: 1. Propositionens förslag innebär ett minskat lokalt förtroendemannainflytande. 2. Vi anser att läkare även i fortsättningen skall ingå som förtroendevalda i Prot. 1985/86:100 3. Kostnaderna för denna genomgripande omorganisation har inte alls analyserats. Den proposition som utskottet tagit ställning till har föregåtts av en mannainflytande i förutredning, SOU 1985:21, som har varit ute på remiss, och många av förslagen har blivit utsatta för hård kritik. Jag hoppas naturligtvis att det dåligt underbyggda förslag som nu föreligger inte går igenom, utan att majoriteten följer den moderata linjen, dvs. avslår propositionen och ber regeringen återkomma med ett nytt och mera genomtänkt förslag. Försäkringskassans verksamhet har under senare år diskuterats livligt, och kassorna har ofta fått utstå ganska hård kritik för sin handläggning av olika försäkringsfrågor. Detta har säkert delvis haft sin grund i olika rationaliseringsåtgärder och den omorganisation som har varit nödvändig på grund av besparingar. Från riksförsäkringsverkets och försäkringskassornas sida har det funnits och finns en strävan att ta fasta på kritiken och inrätta verksamheten på ett sådant sätt att allmänheten upplever den som väl fungerande. Ett exempel på detta är den s.k. sunt-förnuft-kampanjen och pågående försöksverksamhet i försäkringsnämnderna, bl.a. i mitt eget län, i syfte att öka kassornas service gentemot allmänheten. Mot den här bakgrunden och med tanke på att det pågår en rad utredningar som kan ha betydelse för kassornas framtida roll, måste det starkt ifrågasättas om tidpunkten är lämplig för en genomgripande förändring av försäkringskassornas förtroendemannaorganisation. En sådan förändring borde vara väl genomtänkt och väl förankrad hos berörda parter, inte minst hos försäkringskassornas personal och nuvarande förtroendevalda. Vi moderater anser inte att den föreslagna omorganisationen fyller dessa krav. Vi torde alla vara överens om att en väl fungerande förtroendemannaorganisation är viktig i försäkringskassornas verksamhet, och det är också angeläget att förtroendemännen uppfattar sin medverkan som meningsfull. När det gäller försäkringsnämnderna är vi helt medvetna om att många förtroendevalda i dessa i dag knappast upplever sin medverkan som betydelsefull, då de frågor som avhandlas där, framför allt kommunala bostadstillägg och hustrutillägg, är hårt lagligt reglerade och i de flesta fall ger föga utrymme för individuella ställningstaganden. Det finns emellertid en uttalad strävan från regering och riksdag att beslutsfattandet bör decentraliseras såväl inom myndigheter som på förtroendemannanivå. Om man verkligen önskar ett ökat förtroendemannainflytande är det naturliga därför att man tillvaratar den lokala organisation som finns i dag i försäkringsnämnderna och utökar deras kompetensområde. I stället sorterar man nu bort samtliga försäkringsnämnder, en i varje kommun, och ersätter dem med 150 socialförsäkringsnämnder för hela landet. Jag kan ta ett exempel från mitt hemlän, Värmland, som jag känner bäst till. I dag finns 3 pensionsdelegationer och 16 försäkringsnämnder. Efter den föreslagna omorganisationen torde det bli inalles 5 socialförsäkringsnämnder. Älvsborgs län har i sitt remissvar angett att man får 7 nämnder i stället för 18 försäkringsnämnder och 4 pensionsdelegationer. Detta medför för dess Prot. 1985/86:100 del att antalet förtroendevalda minskar med 60 96. Försäkringskasseförbun 19 mars 1986 det har visserligen av för mig — eftersom så många försäkringskassor varit ä z å rad dn Lada Ökat förtroendenegativa — svårförståelig anledning tillstyrkt den föreslagna omorganisatiof , EA är : å z - mannainflytande i förnen, men man påpekar att förslaget innebär att antalet förtroendevalda i a RE - sade 5 säkringskassorna försäkringskassorna minskar jämfört med dagens förhållande.

Herr talman! I den proposition som behandlas i detta betänkande föreslås att de nuvarande pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna skall ersättas med eft förtroendemannaorgan, nämligen socialförsäkringsnämnder. Systemet med förtroendemannamedverkan i försäkringskassorna har varit istort sett oförändrat sedan 1962. Men det har varit många diskussioner och också utredningar om just organisationen under senare år. Det har också skett en hel del förändringar när det gäller försäkringskassornas arbetsuppgifter. Flera frågor som berör försäkringskassorna är under utredning. Jag tror att de flesta anser att det är värdefullt att förtroendemän medverkar i försäkringskassornas arbete och i besluten. De förtroendevalda har ju praktiska erfarenheter och kunskaper från vitt skilda områden på arbetsmarknaden och i samhällslivet. De kan på det sättet komplettera tjänstemännens sakkunskap. De förtroendevalda känner ofta mycket bra de olika regionala och lokala förhållandena. Viktigt är också att allmänheten på detta sätt får insyn i handläggning och beslut. En sådan överblick bör vara lättare att få för de förtroendevalda, om de olika ärendena behandlas och beslutas inom ett enhetligt förtroendemannaorgan och inte delas upp på olika ämnesområden. Det borde vara en fördel om samma förtroendemän beslutar i alla ärendetyper. Det kan i det sammanhanget också ifrågasättas om den nuvarande uppdelningen på pensionsdelegation och försäkringsnämnd alltid upplevts som meningsfull av de förtroendevalda — framför allt gäller det försäkringsnämnderna. För att man skall få ett verkligt förstärkt förtroendemannainflytande i socialförsäkringsnämndernas beslut är själva beredningen av ärendena viktig. I det sammanhanget har formerna för läkarnas medverkan ingående diskuterats, och flera motioner har väckts i den frågan. Utskottsmajoriteten, som i denna del består av alla partier utom moderaterna, har dock till slut kunnat enas om en skrivning. Villkoret har varit att garantier skapas för att beredning av ärendena sker med stor omsorg och noggrannhet och att ett fullständigt beslutsunderlag skickas ut till ledamöterna före sammanträdet. Man kan då förutsätta att det inte så ofta skall behövas kompletterande upplysningar från medicinsk expertis vid själva beslutstillfället. Men viktigt i det här sammanhanget är att försäkringskassans styrelse ser till att den föredragande tjänstemannen har tillräckliga kunskaper både i det enskilda ärendet och i lagstiftning och praxis, så att dessa villkor kan uppfyllas. Både i utredningsförslaget och i propositionen — men framför allt i utskottsbetänkandet — sägs också att möjligheter skall finnas för varje kassastyrelse att arbeta så att medicinsk expertis skall finnas tillgänglig vid Prot. 1985/86:100 nämndens sammanträden. 19 mars 1986 Från folkpartihåll har vi dessutom i motion nr 270 framhållit vikten av att det finns tillgång till läkarkonsulter som representerar olika specialiteter. Vi menar att i speciella ärenden skall specialister kunna utnyttjas, så attt.ex. en psykiater inte uttalar sig om ortopediska frågor. En sådan här utredning är ju inte minst viktig under beredningen av ett ärende. Men med den frihet som kassastyrelsen nu kan ge sitt arbete finns ju också möjlighet att, om så skulle vara nödvändigt, höra en specialist även vid sammanträdet. Med hänsyn till de här olika möjligheterna att få tillgång till läkare både under beredningen av ärendena och vid beslutstillfällena kan vi tillstyrka att läkare inte skall ingå som ledamot av nämnden. Mot denna bakgrund är vi från folkpartiets sida beredda att tillstyrka propositionens förslag om att ersätta pensionsdelegationer och försäkringsnämnder med ett förtroendemannaorgan, nämligen socialförsäkringsnämnder. Men det är helt klart att behovet av utbildning för socialförsäkringsnämnderna måste uppmärksammas och tillgodoses. De nya socialförsäkringsnämnderna får ju ett ökat antal ärenden, och också alla typer av ärenden. Det är då viktigt att behandlingen och besluten blir så likartade och enhetliga som möjligt, oavsett var man bor i landet. Jag vill nu gå över till de reservationer som avgivits av folkpartiet tillsammans med centerpartiet, och jag börjar med reservation nr 2. Den behandlar den regionala fördelningen av socialförsäkringsnämnderna, och jag vill på en gång yrka bifall till reservation 2. Vi reservanter framhåller i denna reservation att det är viktigt att lokalkontoren får vara kvar ute i de olika delarna av länen. Det blir naturligtvis nödvändigt med vissa förändringar, framför allt på de lokalkontor som skall fungera som kanslier åt socialförsäkringsnämnderna. Bl.a. kommer de administrativa uppgifterna att öka. Både när det gäller lokalkontorens placering och när det gäller tillsättande av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna är det viktigt att man tar de rätta regionalpolitiska hänsynen. Reservation 3 gäller utseende av ledamöter i socialförsäkringsnämnd. Från folkpartiets sida anser vi att starka skäl talar för att alla ledamöter, utom ordföranden, skall utses av landstinget — eller i förekommande fall av kommunfullmäktige. Propositionen föreslår ju att ordföranden skall utses av regeringen och att sedan endast tre ledamöter skall utses av landstinget. De övriga tre ledamöterna skall enligt propositionen utses av riksförsäkringsverket efter förslag av arbetsmarknadens partsorganisationer. I reservation 3, som är gemensam för folkpartiet, centerpartiet och vpk, säger vi reservanter att det är av stor vikt att socialförsäkringsnämnderna får en så bred och allsidig representation från det egna kassaområdet som möjligt. Vi anser att det sker bäst om landstinget — eller i vissa fall kommunfullmäktige — utser de sex ledamöter i nämnden som inte utses av regeringen. Orsaken är att vi menar att landstingen har bättre förutsättningar än ett centralt ämbetsverk att på ett riktigt sätt återspegla arbetsmarknadens 153 strukturella särdrag inom varje nämnds geografiska område. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 3. Reservation nr 4 står endast folkpartiet och centerpartiet bakom, och i denna avvisar vi förslaget i propositionen om att arbetsmarknadens parter skall ges särskild representation i nämnderna. Vi menar att de landsting och kommuner som utser ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna själva är intresserade av en allsidig representation från olika samhällsgrupper. Vi anser att det är en tillräcklig garanti för en allsidig representation och vill inte ha några nya organ uppbyggda på korporativa grunder. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 4. Herr talman! Detta innebär också att jag yrkar bifall till reservation nr 6, som gäller själva lagförslaget beträffande 18 kap. 20 §.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 handlar alltså om ändrade bestämmelser vad gäller förtroendemannainflytande i försäkringskassorna. Den organisation som vi har i dag kom till i och med att lagen om allmän försäkring trädde i kraft den 1 januari 1963. De lokala och centrala sjukkassor som fanns tidigare omvandlades då till allmänna försäkringskassor med lokaloch centralkontor. I varje försäkringskassa skulle finnas en eller flera pensionsdelegationer, knutna till centralkontoren, och försäkringsnämnder, i regel knutna till lokalkontoren. Pensionsdelegationerna beslutade i ärenden om förtidspension, handikappersättning, vårdbidrag, arbetsskadeersättning samt i vissa delpensionsärenden. Försäkringsnämnderna handlägger ärenden om inkomstprövade förmåner. Dessutom finns kassastyrelsen, som i huvudsak behandlar administrativa ärenden, som gäller t.ex. budgetfrågor, organisatoriska frågor, samt frågor om personal och lokaler. Sedan 1963 har kassornas verksamhetsområde expanderat mycket kraftigt. Kassorna har tillförts nya och delvis också mer komplicerade ärenden för handläggning, beroende på den tidigare och nuvarande samhällsekonomiska utvecklingen. Förtroendemännens medverkan kan därför behöva anpassas till de förändringar som har skett inom verksamhetsområdet. I det betänkande som vi nu behandlar föreslås en förändring av denna organisation. Pensionsdelegationerna och försäkringsnämnderna föreslås ersättas av enhetliga förtroendemannaorgan, socialförsäkringsnämnder, som ansvarar för en viss del av en försäkringskassas geografiska område och beslutar i alla typer av ärenden som hör till nämndernas ansvarsområden. Förändringen av förtroendemannainflytandet är avsett att ge de förtroendevalda både ökade kunskaper om och ett större inflytande över tillämpningen av reglerna när det gäller olika socialförsäkringsförmåner. Socialförsäkringsnämnderna skall alltså besluta i ärenden där utgången har stor betydelse för den försäkrade från trygghetsoch försörjningssynpunkt. I centern ser vi det som positivt att de förtroendevalda får ett utökat och mer reellt inflytande över viktiga delar av försäkringskassornas verksamhet, Prot. 1985/86:100 och vi ansluter oss därför till förslaget om socialförsäkringsnämnder. 19 mars 1986 Regeringen skall enligt förslaget besluta om antalet socialförsäkrings ä Le RR Ökat förtroendenämnder, och riksförsäkringsverket skall — efter samråd med försäkringskas Okatge j LE z - z . mannainflytande i försornas styrelse — fastställa antalet nämnder för varje kassa. a Fr Le i g ix . Säkringskassorna De nya socialförsäkringshämnderna bör kunna genomföras utan alltför m.m. stora ändringar i försäkringskassornas organisation. Det kan emellertid — som vi också framhållit i motion nr 269 — inte undvikas att ökade administrativa insatser måste ske vid de lokalkontor hos kassorna som skall fungera som kanslier åt socialförsäkringsnämnderna. Detta får då konsekvenser för övriga lokalkontor inom nämndernas geografiska områden. Därför har vi i centern betonat vikten av att lokalkontoren behålls väl decentraliserade i länet och att man vid omorganisationen tar regionalpolitiska hänsyn. Detta har vi anfört i reservation nr 2, som är gemensam för centern och folkpartiet. Jag yrkar bifall till denna. När det sedan gäller val av ledamöter i socialförsäkringsnämnd ställer vi i centern upp på att ordföranden utses av regeringen. Övriga sex ledamöter anser vi däremot skall väljas av landstinget eller i förekommande fall av kommunfullmäktige. Det är en styrka för demokratin och för den kommunala självstyrelsen om valet sker på det sättet. Det är också viktigt att socialförsäkringsnämnderna har en så bred och så allsidig representation från det egna kassaområdet som möjligt. Detta tillgodoses bäst om landstinget väljer. Vidare har landstingen — eller kommunfullmäktige — bättre förutsättningar än ett centralt ämbetsverk att på ett riktigt sätt spegla arbetsmarknaden inom varje nämnds geografiska område. Vi avvisar förslaget om att arbetsmarknadens parter skall ges särskild representation i nämnderna. Om landstinget utser ledamöterna i nämnden ger det — som centern ser det — tillräckliga garantier för en allsidig representation för olika samhällsgrupper. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna nr 3 och 4 liksom till reservation nr 6. Läkarmedverkan har ingående diskuterats i utskottet. I de pensionsdelegationer vi har i dag ingår två läkare, utsedda av riksförsäkringsverket. Från centerns sida har vi ej krävt att läkare skall ingå som ledamöter i nämnden, men vi har sagt att det ändå är oerhört viktigt att socialförsäkringsnämnderna har tillgång till medicinsk sakkunskap i anslutning till sammanträdena. Som jag sade, har frågan om läkarmedverkan ingående diskuterats i utskottet. Denna diskussion har lett fram till att vi i betänkandet har fått en skrivning som vi i centern ställer oss bakom. Här sägs bl.a. att ”socialförsäkringsnämnderna kan känna ett behov av att ha medicinsk expertis tillgänglig i anslutning till nämndens sammanträden”. Här talas också om ”frihet för kassastyrelsen att utforma arbetsformerna så att bl.a. detta behov kan bli tillgodosett”. Utskottet har också i sin skrivning betonat vikten av en fullödig beredning av ärendena. En omsorgsfull och noggrann beredning och ett fullständigt beslutsunderlag som tillställs ledamöterna före sammanträdet bör kunna ge garanti för ett reellt förstärkt förtroendemannainflytande i besluten. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer där 155 centern finns med och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Berättigat eller inte, så har försäkringskassorna utsatts för kritik av människor som i olika situationer varit föremål för bedömning hos kassorna. En del av kritiken har bestått i att människor känt sig kränkta och tillintetgjorda av myndighetsmakt. Det är vår förhoppning att det ökade förtroendemannainflytandet i försäkringskassorna skall medverka till att ändra tidigare förhållanden. Vi stöder i huvudsak förslagen i propositionen om ökat förtroendemannainflytande. På grund av den sena timmen, herr talman, avstår jag från att kommentera de delar av förslaget där vi är överens med majoriteten om skrivningen. Men på en punkt är vi inte överens med utskottsmajoriteten. Det gäller valet av ledamöter i socialförsäkringsnämnderna. Vi delar inte uppfattningen att tre av ledamöterna skall utses av riksförsäkringsverket efter förslag av arbetsmarknadens partsorganisationer. Vi anser att landstingen och i förekommande fall kommunfullmäktige skall utse samtliga ledamöter utöver ordföranden, som utses av regeringen. Tre av dessa ledamöter bör utses av landstingen efter förslag från arbetsmarknadens parter. Skälet till denna inställning är inte enbart att vi på bästa sätt vill garantera den lokala kännedomen om rådande arbetsmarknadsförhållanden. Det viktigaste skälet till vårt ställningstagande är att vi verkar för ökad demokrati på alla områden i statsapparaten. Riksförsäkringsverket är en central myndighet som bl.a. administrerar socialförsäkringens regelsystem. Att ge ett centralt ämbetsverk möjlighet att påverka socialförsäkringsnämndernas sammansättning förtar en del av grundmeningen med propositionens förslag, nämligen att öka förtroendemannainflytandet. Riksförsäkringsverket är som en central myndighet direkt företrädare för staten. Centrala myndigheter är aldrig utsedda av folket i allmänna val. Det är däremot landstingen, och att låta landstingen utse ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna är ett led i den representativa demokratin. När det gäller vår inställning att landstingen skall utse ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna, så har vi en gemensam reservation med folkpartiet och centern, nr 3 i betänkandet, vilken jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Som det har sagts från flera håll i dag har formerna för förtroendemannainflytandet i försäkringskassorna varit i stort sett oförändrade sedan lagen om allmän försäkring trädde i kraft den 1 januari 1963. Men länge har man diskuterat hur man skulle kunna vidga förtroendemannamedverkan även till andra typer av ärenden än dem som nu behandlas i pensionsdelegationer och försäkringsnämnder. säkringsverket den s.k. RFV/FKF-utredningen. Ett förslag som kom 1980 Prot.

I utskottet finns en stor majoritet kring grundprinciperna men det finns olika uppfattningar i vissa delfrågor. Enligt utskottets uppfattning är det angeläget med ett ökat inflytande och en ökad insyn för förtroendevalda i försäkringskassornas verksamhet och då i form av socialförsäkringsnämnder. Ärendena som avgörs har ofta mycket stor betydelse för den enskildes ekonomi, och rättssäkerheten stärks genom en ökad medverkan av förtroendemän. De nuvarande ekonomiska ramarna för verksamheten — beslutsfattandet — rymmer ca 150 socialförsäkringsnämnder, vilket är en fördubbling i förhållande till antalet pensionsdelegationer. Visserligen försvinner socialförsäkringsnämnderna i kommunerna, men de nämnderna — det har omvittnats från kammarens talarstol — har inte haft så stort reellt inflytande, dels på grund av att det flesta besluten har varit delegerade till ordförande eller tjänstemän, dels på grund av att inkomstprövningen är mycket hårt reglerad. Socialförsäkringsnämnderna får ett samlat ansvar för beslut i alla typer av försäkringsärenden, och detta ger en bredare kompetens och även ett reellt inflytande i ärenden som har stor betydelse för den enskilde och som innehåller mycket av skälighetsbedömning. Nya ärendetyper, där tjänstemannabeslut tidigare har varit de slutliga, kommer alltså att prövas av nämnderna. Därför instämmer utskottet i bedömningen som görs i propositionen att förslaget om att inrätta socialförsäkringsnämnder innebär en utökning och en förstärkning av de förtroendevaldas inflytande i försäkringskassorna. Jag yrkar därför bifall till propositionen och avslag på reservation 1. Regeringen skall besluta om antalet nämnder och riksförsäkringsverket om fördelningen över landet. Varje försäkringskassa lämnar själv förslag till hur det skall ordnas inom dess område. De ca 150 nämnderna — de kan bli fler med tanke på förslaget i budgetpropositionen om särskilda åtgärder i arbetsskadehandläggningen -— ger enligt utredningens beräkningar en hygglig arbetssituation med 40-45 ärenden per sammanträde. Då utgår man från nuvarande ärendemängd och sammanträdesfrekvens. Den organisationen ger stort utrymme för lokala variationer. Varje försäkringskassa bedömer alltså själv vilka geografiska områden som skall omfattas av en nämnd. Det är enligt utskottet viktigt att regionalpolitiska faktorer tillmäts betydelse vid fördelningen över landet. Den modell för fördelning som föreslås ger de möjligheter till regionalpolitiska hänsyn som efterlysts i flera motioner. Önskemålen i motionerna får anses tillgodosedda. Reservation 2 avstyrks därför. När det gäller hur socialförsäkringsnämnderna skall utses innebär förslaget att ordföranden utses av regeringen. Tre ledamöter väljs av landstinget, i 157 Det är viktigt att nämnderna får en så bred och allsidig representation från det egna kassaområdet som möjligt. Det garanteras enligt utskottets uppfattning av landstingens ledamöter. Jämfört med dagens pensionsdelegationer utökas landstingens representation betydligt. Arbetsmarknadens representanter utses i dag av riksförsäkringsverket på förslag av parternas lokala och regionala organ. De mindre organisationerna, som nu skall beredas plats, blir enligt utskottets uppfattning bäst tillgodosedda om nuvarande ordning när det gäller att utse representanter för arbetsmarknadens parter består. Då kan man få en bättre helhetsbild av fördelningen och en större rättvisa. Utskottet gör här en mindre justering av den föreslagna lagtexten, så att ingen missuppfattning skall råda om att man avser att även egenföretagarna skall kunna delta i socialförsäkringsnämndernas arbete. Med hänvisning till detta avstyrks reservationerna 3 och 4. Nuvarande förhållande att läkare utses till ledamöter i pensionsdelegationerna föreslås inte överföras till det nya systemet. Läkarnas roll vid bedömningen av ärendena skall dock inte minska; läkaren har sin givna roll i beredningen av ärendena. Vid beslutstillfället bör ärendena vara färdigberedda och vid behov också ”kommunicerade” med den enskilde. Utskottet delar bedömningen att en generell skyldighet när det gäller förtroendeläkare eller annan läkare inte bör föreskrivas, utan varje kassa har full frihet att utforma sina arbetsformer, så att olika önskemål om läkarmedverkan kan tillgodoses. Det avgör man alltså bäst själv— man vet vilket behov man har av ytterligare kunskaper. En fullödig beredning av ärendena bidrar till att minska behovet av kompletterande upplysningar från medicinsk expertis. Det gör likaså ett bra beslutsunderlag. Vad gäller definitionen av socialförsäkringsnämndens ansvarsområde har utskottet ingen erinran. Förslaget står i god överensstämmelse med önskvärdheten av att förtroendemannainflytandet skall koncentreras till frågor av stor ekonomisk betydelse för den enskilde och med betydande inslag av skälighetsbedömning. Utskottet tillstyrker därför propositionen till alla delar. Gullan Lindblad ställde några frågor till mig, bl.a. om tidpunkten för en sådan här ändring var lämplig. Det anser vi i utskottsmajoriteten att den är, och vi har en ganska stor majoritet bakom oss när vi säger detta. Frågan har utretts under en lång följd av år, och vi tycker verkligen att det är angeläget att vi nu har fått ett förslag och kan gå till beslut i frågan. Påståendet att kostnaderna inte har analyserats tillräckligt tycker jag är felaktigt. Man har utrett och verkligen räknat fram och tillbaka. Jag har själv testat de beräkningar som utredningen har gjort på min egen försäkringskassa. Jag kan där visa att ramarna är ganska väl tilltagna, och att vi klarar en ny organisation inom den föreslagna ramen. Gullan Lindblad vill att man skall ta till vara den lokala organisation som nu finns och utöka kompetensen där. Det var just det som RFV 86:100 Lindblad verkligen noggrant har analyserat kostnaderna för det som hon 19 mars 1986 själv föreslår här. Jag tror att det kan bli ganska avsevärda kostnader med Å tanke på sammanträdestäthet och ärendemängd. Det kan det också bli om Ökat förtroende Eu två läkare skall delta i arbetet vid varje sammanträde, vilket också Gullan — ”"annainflytande i för Lindblad föreslår. Det behövs nog ytterligare utredning om Gullan Lindsäkringskassorna blads förslag skall kunna verkställas. AS Vi i utskottsmajoriteten anser att vi har hittat en modell som går att vidareutveckla i den riktning som Gullan Lindblad vill när ekonomin så medger. Jag tycker att vi skall pröva den här organisationen, som jag verkligen tror kommer att fungera. Gullan Lindblad frågade också om det här var en början till en centralisering av lokalkontoren. Nej, det är precis tvärtom, vilket Gullan Lindblad hade insett om hon läst handlingarna ordentligt. En decentralisering pågår ju ute i kassorna alldeles oavsett det här förslaget. Det är inget som är avhängigt av varandra. Man kan decentralisera verksamheten till lokalkontoren utan att förändra själva beslutsfattandet. En sådan decentralisering är redan långt framskriden på vissa områden. Det är alltså icke fråga om början till en centralisering, utan precis tvärtom. Frågan hur man skall tillförsäkra nämnden medicinsk sakkunskap tycker jag att Kersti Johansson och Margareta Andrén har besvarat mycket bra, varför jag kanske kan lämna den därhän. Gullan Lindblad frågade slutligen varför det skall vara fler representanter från arbetsmarknadens parter i pensionsdelegationerna. Ja, det finns flera skäl för det. Till att börja med har vi talat om att vi vill ha ett ökat förtroendemannainflytande, och det är vad vi kommer att få. Vi får fler representanter från arbetsmarknadens parter och fler personer som utses av landstingen genom att man fördubblar antalet pensionsdelegationer. Det finns ytterligare ett skäl till att det skall vara fler representanter från arbetsmarknadens parter, nämligen att egenföretagarna och de mindre företagarorganisationerna också skall få möjlighet att delta. Detsamma gäller de mindre, fackliga organisationerna. Propositionen handlar ju om ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna, och därför är det klart att vi föreslår att fler förtroendemän skall delta i verksamheten. Sammanfattningsvis anser utskottsmajoriteten att det är ett bra förslag som kommer vid rätt tidpunkt. Jag tillstyrker således utskottets förslag.
Herr talman! Inte blev jag så mycket klokare av detta, Lena Öhrsvik, även om det var många förklaringar. Trots talet om decentralisering tyder allting på att det här är ett led i en kommande centralisering. Fråga bara vad man anser ute på kassorna! Vad gäller de ekonomiska faktorerna har jag redan genom de exempel som jag har angett visat att kostnadsanalyser över huvud taget inte finns. Ramarna är ju redan sprängda. Jag måste fråga Lena Öhrsvik om hon inte är medveten om den ekonomiska situation försäkringskassorna befinner sig i. Vid min egen kassa 159 exempelvis råder i dag totalt anställningsstopp. Man har sagt nej till samtliga kapitalinvesteringar. Man har sagt nej till all arbetsledarutbildning. Men man skall nu alltså införa de nya nämnderna, som kommer att kräva en mycket gedigen utbildningsinsats vilken, som jag sade, kommer att kosta minst 3 milj.kr. för hela Sverige. Då gäller det två utbildningsdagar för nämndledamöterna. Hur skall ni få detta att gå ihop? I fråga om läkarmedverkan är det hur genomskinligt som helst. Det är väl helt enkelt så att de fackliga organisationerna har pressat på och vill ha ledamöter i stället. Jag kan bara erinra om att Göteborgskassan har höjt mycket varnande ord när det gäller att man skulle ta bort läkarnas medverkan. Man varnar bl.a. för att alla försäkringsmedicinska ärenden kommer att behöva föregås av en omfattande förtroendeläkarbedömning. Så gott som varje ärende kommer alltså i fortsättningen att behöva gå till förtroendeläkare, medan man i dagsläget har kunnat klarat det på tjänstemannanivå därför att man haft läkare i pensionsdelegationen. Göteborgskassan säger vidare att man skall skilja mellan de här två olika funktionerna och att delegationsläkarnas ledamotskap innebär engagemang och ansvar för en helhetsbedömning som erfarenhetsmässigt visat sig mycket värdefull för beslutsprocessen i pensionsdelegationerna. Detta alltså enligt en av de tunga remissinstanserna. Det är sannerligen inte de försäkrade som har bett om den här omorganisationen, Lena Öhrsvik.
Herr talman! Jag vill fråga Lena Öhrsvik om hon inte upplever att man kommer i konflikt med målsättningen i det här förslaget, nämligen att öka förtroendemannainflytandet, när man låter en central myndighet utse nästan hälften av ledamöterna i socialförsäkringsnämnderna. Om man skall öka förtroendemannainflytandet och den demokratiska påverkan på försäkringskassorna, vore det väl rimligare att man, rent valtekniskt då, låter ett folkvalt organ, nämligen landstinget, utse ledamöterna i socialförsäkringsnämnden. Jag tycker alltså att det måste vara konfliktfyllt, om man talar för ett ökat förtroendemannainflytande men samtidigt vill ge en central myndighet makt att utse ledamöterna och då kanske också att påverka inriktningen av nämndernas arbete.
Herr talman! Vi anser, som jag sade, i centern att landstinget skall välja ledamöterna. Vi menar att det är en styrka för demokratin och en från länsdemokratisk värdering god återkoppling till väljarna. På socialdemokratiskt håll har man visat sig i huvudsak vara till freds med en ordning där länens utveckling planeras av organ som utgör en förlängd arm till den centrala statsmakten. Att det går att införa en annan ordning visar inrättandet av länsstyrelsernas lekmannastyrelser. Det var en framgång för centerns linje, och vi menar att det är viktigt att också socialförsäkringsnämndernas ledamöter får väljas av landstingen.
Prot. 1985/86:100 Herr talman! Det kan låta sympatiskt och bra att landstingen, som är 19 mars 1986 demokratiskt valda, skall utse representanterna för arbetsmarknadens å pä ; Ökat förtroendeparter. Man kan visst ha sympati för detta, men avgörande i alla fall för mig f Zz sd - é nl j mannainflytande i förhar varit att de stora fackliga organisationerna tillstyrkt att dessa personer äkringsk g s Se Elle säkringskass utses centralt, så att man kan få en helhetsbild över landet och så att även de APOR m.m. små organisationerna kan få vara med. När man nu vill bereda ännu fler mindre organisationer en plats har vi ansett att det önskemålet tillgodoses bäst genom att man har en central sammanställning. Men observera att den skall ske på förslag av de lokala och regionala organen hos arbetsmarknadens parter. Det är en ordning som vi har haft under en lång följd av år, och såvitt jag har fått mig bekant har det inte funnits några erinringar mot den, utan den har fungerat ganska bra. Som sagt kan reservanternas förslag låta sympatiskt, men avgörande har varit risken för att de mindre organisationerna blir utan representation vid ett sådant förfarande. När det gäller Gullan Lindblad och hennes bekymmer för försäkringskassornas ekonomi kan jag dela hennes oro, men det är en fråga som vi skall återkomma till när vi diskuterar budgetpropositionen, som handlar om administrationen av försäkringskassorna. Som jag sade pågår en decentralisering alldeles oavsett detta förslag om en annan nämndorganisation, och jag är säker på att kassorna har planerat för en sådan decentralisering och i sina anslagsframställningar har tagit med de konsekvenser som den kan innebära. Jag är medveten om den ekonomiska situationen — jag är själv engagerad i försäkringskassan, som Gullan Lindblad vet — och vi återkommer till den diskussionen. Utbildningsinsatsen skulle kosta väldigt mycket pengar, säger Gullan Lindblad. Ja, det gör den, och det är viktigt att vi har en god utbildning. Det finns redan en utbildningsinsats inplanerad för nya ledamöter i pensionsdelegationen, eftersom det är en ny mandatperiod. Jag är övertygad om att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna kan klara detta. Man är mycket bra på att ordna en vettig utbildning, och sådan finns alltså inplanerad i den normala verksamheten i försäkringskassorna.
Herr talman! Det är lätt att krypa bakom att vi skall återkomma till det ekonomiska resonemanget, men jag tycker att det är mycket viktigt att ha det i åtanke nu. Mot den bakgrund som jag bl.a. skisserar — man har totalt anställningsstopp och har inte ens råd med utbildning för den personal som man redan har anställd — är det ganska förvånande att man nu skall få så dryga åtaganden i vad avser de nya utbildningsinsatserna. Jag kan också nämna att min kassa egentligen behöver 25 nya årsarbetare men alltså icke får en enda tjänst. Hur den ekvationen skall gå ihop begriper inte jag. Jag tycker det hade varit riktigt att behålla den organisation vi har och ge de lokala försäkringsnämnderna ett ökat inflytande, för då hade vi verkligen fått vad vi menar med ett decentraliserat beslutsfattande. Jag har fortfarande inte fått någon rimlig förklaring till hur det här arbetet med läkarna under sittande nämnd skall gå till. Skall det vara en panel som man skall konsultera, blir det i så fall som jag sade att man måste bordlägga 161 det ärendet. Det står också i propositionen att man skall tänka på förvaltningslagen. Detta kommer att ytterligare förlänga handläggningstiderna, som redan i dag är alldeles för långa. Nej, att ta bort läkarna från pensiondelegationerna och socialförsäkringsnämnderna är lika tokigt som om man skulle ta bort en domare från en tingsrätt. Så viktiga är de personerna. Men ni socialdemokrater anser att det är viktigare att ha fackliga representanter som bedömer om jag skall ha min sjukpension. Det har vi fått alldeles klart belägg för av Lena Öhrsviks inlägg.
Herr talman! Lena Öhrsvik anförde två skäl till att landstingen inte är lämpliga att utse socialförsäkringsnämndsledamöterna. Det första skälet var att tunga remissinstanser ansåg landstingen olämpliga. Men det finns också tunga remissinstanser som anser att landstingen skall välja socialförsäkringsnämndsledamöter. Det är Försäkringskasseförbundet, försäkringsöverdomstolen, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Det andra skälet var att Lena Öhrsvik var orolig för att det skulle finnas en risk att mindre organisationer med landstingen som valförrättare på detta sätt skulle bli utan representation. Detta kan emellertid tillgodoses av landstinget i och med att riksdagen föreskriver på vilket sätt landstingen skall utse dessa representanter, dvs. på samma sätt som riksförsäkringsverket skulle göra — efter förslag av arbetsmarknadens organisationer.
Herr talman! Jag skulle kunna diskutera länge om läkarmedverkan i socialförsäkringsnämnder, läkarmedverkan i förberedelsearbetet och den konflikt med förvaltningslagen som kan uppkomma vid ett sammanträde med läkarmedverkan, där läkarna inte är ledamöter, osv. Men egentligen är denna diskussion ganska ointressant, eftersom det inte föreligger någon reservation på denna punkt, utan övriga partier i utskottet har kunnat enas om att varje försäkringskassa själv avgör i vilken form man vill ha medverkan av läkare vid sammanträdet. Det är ju detta som är den springande punkten. Det kan ju ske på många olika sätt. Jag tror säkert att kassorna själva kan avgöra vilket behov man har. Man kan kanske vid ett speciellt tillfälle behöva ett slags allmän inblick i den medicinska sakkunskapen när det gäller just dessa ärenden, eller man har kanske behov av detta vid andra speciella ärenden. Vi tycker att varje kassa själv skall bestämma i vilken form man vill ha denna medverkan. När det gäller frågan om huruvida landstingen eller riksförsäkringsverket skall utse arbetsmarknadens representanter hänvisar Margö Ingvardsson till tunga remissinstanser — Kommunförbundet, Försäkringskasseförbundet, osv. Jag har emellertid lyssnat till de fackliga organisationerna, eftersom det i mycket är dem det handlar om. I fråga om detta har de stora fackliga organisationerna tyckt att det var bättre att få denna helhetsbild, så att man över landet kan få en rimlig och rättvis fördelning mellan de olika organisationerna. Inom ett mindre område — ett landsting — är det lätt hänt att någon organisation blir utan representation och kanske inte kan bli kompenserad någon annanstans. Därför har vi stannat vid uppfattningen att — Prot. 1985/86:100 de mindre organisationerna blir bäst tillgodosedda, om man har ett centralt 19 mars 1986 avgörande. Som jag sade tidigare har detta fungerat under en lång tid. När man nu skall ha med ännu fler organisationer tycker vi att det är ännu mer Ökat förtroende angeläget att man får den här centrala helhetsbilden. mannainflytande i försäkringskassorna

Herr talman! Moderata samlingspartiets talan har i denna debatt mycket skickligt förts av Gullan Lindblad. Jag vill instämma i vad hon har sagt. Jag tänker inte riva i gång debatten igen, men jag vill ändå kortfattat försöka uttrycka den oro och förtrytelse jag har mött i försäkringskassevärlden inför den stora förändring av förtroendemannaorganisationen som här diskuteras. I min egen kassa, Örebro läns allmänna försäkringskassa, lade man — trots den mycket korta remisstiden — ner ett stort arbete på att låta såväl förtroendevalda som anställda få avge synpunkter på utredningen innan remissvaret skrevs. Vårt samlade remissvar visade på mycket stora betänkligheter beträffande införande av socialförsäkringsnämnder. Efter det att propositionen har lagts fram har man varit mycket besviken över att synpunkterna inte har beaktats. Regeringen har lagt fram förslaget utan att bry sig om vad anställda och förtroendevalda över partigränserna anser. Jag skall inte upprepa all den kritik som har framförts i min försäkringskassa — den sammanfaller till största delen med vad Gullan Lindblad här har sagt. Grunden för kritiken är dock att regeringen föreslår en organisation av förtroendemannainflytandet som faktiskt försvårar i stället för att underlätta för förtroendevalda att utöva sitt inflytande. Regeringen har inte heller analyserat den debatt som har förts eller kritiken mot att föredragande i pensionsdelegationerna på grund av sin kunskap och erfarenhet bestämt utgången av ärendena. Ett förtroendemannainflytande måste organiseras på ett sådant sätt att de förtroendevalda ges reella möjligheter att utöva inflytandet. En förtroendevald måste ha en rimlig chans att tillägna sig kunskaper och erfarenheter. Förutsättningar för detta är t.ex. att ärendeslagen inte är för många och att ärendena inom ärendeslagen inte är för få. En viktig förutsättning är också att läkarledamöter finns i nämnderna. Örebrokassan har betonat att man med läkarrepresentation kan få en allsidigare diskussion och bedömning och att nuvarande läkarrepresentant dessutom fungerat på ett mycket värdefullt sätt gentemot sjukvården och bidragit till en positivare inställning bland läkarkåren till försäkringskassan. Den föreslagna förändringen av förtroendemannaorganisationen är genomgripande. Den kommer att i hög grad påverka situationen för både förtroendevalda och anställda och därmed även för allmänheten. Mot den bakgrunden måste man kunna ställa kravet att förändringen skall vara väl genomtänkt och förankrad hos personal och förtroendevalda. Så är tyvärr inte fallet. 163 Man måste också kunna ställa kravet att kostnaderna skall vara tillräckligt väl belysta. Det skapar oro ute i kassorna när de ställs inför en förändring av denna art, som kommer att medföra stora kostnader för organisatoriska åtgärder och utbildning. Samtidigt åläggs ju kassorna besparingskrav, som kan vara svåra att klara. Herr talman! Jag har fått otaliga bevis, både från Örebrokassan och från andra kassor, på att den föreslagna förändringen av förtroendemannaorganisationen inte är förankrad ute i försäkringskassorna. Det är beklagligt att utskottsmajoriteten vill genomföra den utan att lyssna på och ta hänsyn till vad de som arbetar i verksamheten har för erfarenheter och synpunkter. Det är inte att förvånas över att man ute i landet känner besvikelse och oro. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Jag vill till slut säga några ord om socialförsäkringsnämnderna. I våra pensionsdelegationer upplevs arbetet som betydelsefullt. I försäkringsnämnderna däremot, det har vi redan hört, tycker man att arbetet är mindre intressant, och många beslut fattas där av enbart ordföranden. Som jag sade tidigare har det sedan omorganisationen 1963 hänt en hel del på försäkringskassornas verksamhetsområde. Jag menar inte att man skall ändra och omorganisera för ändrandets egen skull, men det kan nu vara dags för en omorganisation. Moderaterna säger här att försäkringskassorna under senare år har fått kritik för sin handläggning av olika socialförsäkringsfrågor. Utskottsmajoriteten menar att det är viktigt att vi får enhetliga nämnder, där ledamöterna ges ett större inflytande över hela socialförsäkringsområdet. Jag tror inte att det är möjligt att få det hela att fungera bättre genom att bygga ut försäkringsnämnderna. Det skulle kunna ske om vi hade kommuner som var ungefär lika stora och hade samma befolkningstal. Jag kan i detta sammanhang titta på förhållandena i mitt eget län, Gullan Lindblad har ju här hänvisat till sitt län, Värmlands län. I mitt län finns en tredjedel av länets befolkning ien kommun, och den minsta kommunen i länet har ungefär 7 000 invånare. Antalet ärenden och ärendeslag måste då, som jag ser det, variera mycket. Jag tycker att det är viktigt att varje nämnd ges möjlighet att besluta i alla typer av förtroendemannaärenden inom sitt område.

Herr talman! När man tar bort ett stort antal nämnder och inte mindre än 60 20 av antalet förtroendevalda i ett län, då har centern decentraliserat.

Herr talman! Sverige är ganska unikt genom att erbjuda en undervisning i svenska språket för dem som invandrat till vårt land. Det ter sig naturligt att det skall vara på det sättet. Självfallet måste detta också vara betydelsefullt för invandrarna. Målsättningen är, som det också står angivet i utbildningsutskottets betänkande 10, att ge invandrarna sådana kunskaper i svenska språket och om samhälle och arbetsliv att invandrarna kan hävda sina rättigheter och påverka sin situation rent allmänt. Kunskaperna skall också underlätta för dem att uppfylla de krav och fullfölja de skyldigheter som det är fråga om i samhället. De skall kunna delta i samhällslivet i hela dess vidd. Inte minst väsentligt är det att de får goda kunskaper i svenska, så att de kan tillgodogöra sig den utbildning som framför allt erbjuds i vuxenutbildningens regi. Riksdagen fattade ett principbeslut 1984 om riktlinjer för den framtida svenskundervisningen. Det innebär att den försöksverksamhet som hittills pågått den 1 juli i år ersätts av ett nytt system med dels grundläggande svenskundervisning för invandrare, dels en påbyggnadsundervisning, totalt 700 timmar. Om detta har det inte rått någon som helst oenighet i utskottet, inte heller om den princip som är utslagsgivande, nämligen att det är kommunerna som i fortsättningen skall ha ett lagstadgat ansvar för att grundläggande svenskundervisning för invandrare anordnas. Anordnare kan vara av fyra olika typer. Kommunen själv kan stå för invandrarundervisningen, antingen i anslutning till kommunal vuxenutbildning, komvux, eller också inom en fristående kommunal organisation. Men kommunen kan också enligt majoritetens förslag uppdra åt andra anordnare att ta ta hand om denna undervisning. Det kan gälla studieförbund och folkhögskolor och det kan gälla arbetsmarknadsutbildning, AMU, som enligt propositionen dock endast skulle ha hand om grundläggande undervisning fram till den 30 juni 1987. I fråga om detta har det skett en ändring i utskottet som jag återkommer till. Från den moderata sidan vänder vi oss emot att kommunerna skall ge ett uppdrag till olika anordnare. Vi menar att dessa bör kunna erbjuda undervisningsalternativ direkt till invandrarna. Denna punkt är enligt vår åsikt väsentlig, eftersom svenskundervisningen för invandrare i många fall egentligen utgör den första kontakt som invandrare får med vårt land. Det är kanske den första kontakten de får med ett öppet och demokratiskt samhälle, många gånger med andra värderingar än dem som råder i de länder som de kommer ifrån. Vi på moderat håll menar att det måste visas respekt för invandrarnas integritet och för deras värderingar. Om de t.ex. anlitar ett studieförbund skall de vara fullt införstådda med att det inom studieförbunden finns olika värderingar. Många av studieförbunden har en direkt politisk anknytning. De största studieförbunden har de politiska partierna som medlemsorganisationer. Socialdemokraterna har ABF. Moderata samlingspartiet har Medborgarskolan. Centern och folkpartiet har Vuxenskolan. För oss är det angeläget att invandrarna får en möjlighet att själva bilda sig en uppfattning. Det skall alltså i görligaste mån vara fråga om en värdeneutralitet. Därför bör hela systemet byggas upp på ett sådant sätt att invandrarna själva kan bestämma var de vill studera svenska, alltså var de vill slussas in i det svenska samhället. Det är således invandrarna som skall kunna ange vilken anordnare de föredrar, vare sig det är kommun, studieförbund, folkhögskola eller AMU. Även AMU kommer alltså in i detta system på lika villkor och utan de begränsningar som majoriteten föreslår. Kommunen skall alltid vara beredd att ställa upp och anordna svenskundervisning i kommunal regi om lägst tolv och i glesbygd lägst åtta invandrare så begär. Skall det vara ett lägre antal föreställer vi oss att det måste gå att ordna samverkan med andra kommuner. Olika anordnare skall alltså enligt den uppfattning som vi moderater har kunna erbjuda en grundläggande svenskundervisning för invandrare direkt till invandrarna och inte bara på uppdrag av kommunen. Därigenom kommer man säkert också att undvika åtskilligt mygel i olika kommuner, där det annars kan bli slagsmål om vem som skall stå som anordnare. En följd av vårt synsätt blir självfallet att vi också kräver att det skall vara ett neutralt statsbidragssystem och att statsbidragen skall gå direkt till anordnarna. Skolöverstyrelsen bör göra upp en resursram för varje kommun, och inom denna ram kan sedan statsbidrag utgå till anordnarna i proportion till deras andel av kommunens totala svenskundervisning. Samma princip bör också råda när det gäller påbyggnadsundervisningen. Vi avvisar helt förslaget att studieförbunden skall få studietimmar i förhållande till den verksamhet som de har haft under de senaste tre budgetåren. Det här innebär inte något annat än att man konserverar den struktur som nu råder och att man sätter konkurrensen mellan studieförbunden ur spel. Det finns anledning att även tro att detta alldeles speciellt kommer att gynna det största studieförbundet, nämligen ABF. När vi nu får ett helt nytt system för svenskundervisning, då bör man också dra konsekvenserna av detta. Propositionen har tillbakavisats på vissa punkter, bl.a. gäller det rätten att få delta i undervisningen. Riksdagen beslöt 1984 att invandrare som väntade på uppehållstillstånd skulle få delta i grundläggande svenskundervisning om väntetiden var längre än fyra veckor. I propositionen negligeras detta. Utskottet erinrar nu emellertid enhälligt om riksdagens beslut 1984, vilket alltså innebär att invandrare skall få delta i svenskundervisning om väntetiden blir längre än fyra veckor. Inte heller skall någon polisutredning behöva vara klar. Vi menar att det kan vara betydelsefullt att invandraren får chans att relativt tidigt komma i åtnjutande av denna undervisning. Även om det sedan skulle visa sig att invandraren inte får uppehållstillstånd, är det säkert inte fråga om bortkastad tid. Utbildningsutskottets skrivning i det här hänseendet — mild i form men stark i sak — lyder: ”Då riksdagens tillkännagivande år 1984 fortfarande äger sin giltighet anser utskottet att det inte behövs något förnyat tillkännagivande för att det tidigare beslutet skall följas ———.” Därefter har alltså regeringen och andra myndigheter att rätta och packa sig. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5, 9 och 12.

Herr talman! Folkpartiet har i skilda sammanhang givit uttryck för sin uppfattning att Sverige skall bedriva en generös invandringsoch flyktingpolitik. Skall en sådan generös invandringspolitik fullföljas krävs också att Sverige tar ansvar för att alla som kommer ges förutsättningar att kunna skapa en meningsfull framtid här. Ett av de viktigaste instrumenten i detta sammanhang är att erbjuda invandrarna en god undervisning i svenska språket. Riksdagen beslöt hösten 1984 om principerna för svenskundervisning för vuxna invandrare. I dag har vi att ta ställning till en uppföljning av nämnda principer. Jag skall därför kort beröra några för folkpartiet viktiga punkter i detta betänkande. Vad gäller både grund-sfi och påbyggnads-sfi finns flera olika utbildningsanordnare att välja mellan. Från folkpartiets sida ser vi detta som något mycket positivt. Mot denna bakgrund är det väsentligt att kommunerna tar stor hänsyn till invandrarnas önskemål vad gäller val av anordnare. Det finns också i detta sammanhang skäl att peka på vikten av att studieförbunden ges möjligheter att på lika villkor erbjuda sina tjänster. Herr talman! Vi har från folkpartiets sida också understrukit vikten av att svenskundervisningen sätts in så snart som möjligt efter det att invandraren sökt uppehållstillstånd. En lång polisutredning får alltså inte påverka de väntandes möjlighet att få svenskundervisning. Både socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet anser att den väntande bör få delta i grund-sfi om väntetiden blir avsevärt längre än fyra veckor. Herr talman! Kommunen har enligt det föreliggande förslaget skyldighet att samråda med arbetsgivare och fackliga organisationer i vad gäller de anställda invandrarnas deltagande i undervisningen. Avsikten med samrådet är att få till stånd en undervisning där pedagogiska krav tillgodoses och olägenheter för såväl arbetstagare som arbetsgivare undviks. I synnerhet för små och medelstora företag kan undervisningen innebära problem för verksamheten. Det är viktigt att detta beaktas vid uppläggningen av undervisningen. Vi har från folkpartiets sida också uppmärksammat behovet av att fastställa en undervisningstimmes längd. I dag är studieförbundens studietimme 45 minuter, medan den i den kommunala utbildningen för vuxna och AMU är 40 minuter. Det förutsätts i det föreliggande betänkandet att tiden 45 minuter skall gälla beträffande undervisning i grund-sfi. Detta konstaterande är måhända något som kan väcka uppmärksamhet i vissa kretsar. För att undervisningen i svenska för invandrare skall få så god kvalitet som möjligt har folkpartiet också betonat nödvändigheten av god lärarkompetens och behovet av kompletterande utbildning och fortbildning för nu verksammal lärare. Vi förutsätter alltså att regeringen snarast fastställer bestämmelser om lärarkompetens och ger UHÄ och SÖ de uppdrag som behövs för att utbildning och fortbildning skall komma till stånd. Till sist, herr talman, vill jag något belysa en fråga i vilken vi från folkpartiets sida är oense med utskottsmajoriteten. Det gäller fördelningen av resurser till påbyggnads-sfi. Majoriteten föreslår att SÖ får fördela antalet studietimmar på studieförbunden i förhållande till det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar i sfi under de senaste tre budgetåren. Den föreslagna fördelningsgrunden för studietimmar i påbyggnads-sfi skulle möjligen fungera enligt den gamla modellen för flyktingmottagning, när de flesta flyktingarna kom till storstäder och fick undervisning genom vissa dominerande studieförbund. Det nya flyktingmottagandet innebär att så gott som alla kommuner kommer att ta emot flyktingar och få ansvar för sfi-undervisningen. Om studieförbunden skall vara lokalt förankrade och kunna verka på lika villkor samt hänsyn skall kunna tas till invandrarnas önskemål, måste resurserna för påbyggnads-sfi fördelas efter en annan grund än hittills. Från folkpartiets sida anser vi att samma modell för fördelning av resurserna som föreslagits när det gäller grund-sfi bör användas för påbyggnads-sfi under de tre första åren efter sfi-reformens genomförande. Därefter kan resursfördelningen ske efter ett genomsnitt av de tre senaste årens verksamhet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 10 gällande statsbidrag till studiecirklar i påbyggnadsundervisning i svenska för invandrare.

Herr talman! Reformerandet av svenskundervisningen för vuxna invandrare har faktiskt tagit ganska lång tid. Redan 1981 var utredningen färdig med sitt förslag, och efter en tämligen kort remisstid hade den dåvarande regeringen vid regeringsskiftet 1982 ett utkast klart till en proposition om en ny svenskundervisning. Men det dröjde ända till november 1984 innan vi här i riksdagen kunde fatta beslut, det första principbeslutet om förändringar i svenskundervisningen. Och inte förrän den 1 juli 1986 kan alltså reformen träda i kraft. Det har således gått en mycket lång tid. Mer än en hel mandatperiod har det tagit att få fram detta förslag. Ändå kan vi konstatera att det är under mycket stor tidspress som reformen nu skall sättas i sjön. Många frågar sig om det kommer att vara möjligt att få en verksam och effektiv svenskundervisning per den 1 juli detta år. I samband med att principbeslutet fattades redovisade vi från centern i ett särskilt yttrande att vårt utgångsläge när det gällde propositionen egentligen var att helt och hållet yrka avslag på den. Det var också vad vi skrev i vår partimotion. Att vi sedan ändå under resans gång ställde oss bakom propositionen berodde dels på att vi i samband med utskottsbehandlingen lyckades få till stånd en lång rad viktiga förändringar, dels på att vi då tyckte att frågan inte kunde förhalas ytterligare. Det var angeläget att vi verkligen kom till ett beslut. När man nu börjar kunna se slutresultatet kan vi måhända ångra att vi inte stod fast vid vårt yrkande om avslag. Vi skulle i så fall i stället ha fått ett helt nytt förslag. Kanske hade slutresultatet då kunnat bli något bättre. En av de frågor som vi debatterade intensivt i samband med principbeslutet var kostnadstäckningen för kommunerna. Staten lyfter alltså över ansvaret att stå för svenskundervisningen för vuxna invandrare på kommunerna. Ett av de stora diskussionsämnena var i vilken mån det statsbidrag som man avsåg att ge till kommunerna skulle komma att täcka de verkliga kostnaderna. Jag vill inte påstå att vi var ense i debatten i kammaren, men vi kom ändå ett stycke på väg.

Om andemeningen i pressmeddelandet skall stå sig måste rimligen de invandrare som kommer till Sverige, oavsett hur många eller hur få de är, få den svenskundervisning som vi i lag garanterar dem, och följaktligen måste staten betala vad det kostar. Då borde den rimliga konsekvensen vara att det finns ett försöksanslag och att man ser till att kommunerna får de pengar som de har rätt till för den svenskundervisning de har meddelat. Den andra frågan jag tänkte beröra gäller påbyggnadsutbildningen, som också de båda föregående talarna har varit inne på. Det är riktigt att det, med det nya flyktingmottagandet och den förändrade invandring över huvud taget som vi har i Sverige, har tillkommit många kommuner, som tidigare inte tagit emot invandrare. Det är då märkligt att underlaget för beräkningen av statsbidragen till studieförbunden fortfarande skall bygga på något slags årsmedeltal för de tre senaste åren. Från centerns sida har vi aktualiserat den frågan en gång tidigare, för något år sedan, i en partimotion. Utskottsmajoriteten motiverade då sitt avstyrkande med att det vore dumt att ändra systemet för hur man skall beräkna statsbidragen alldeles innan utbildningen skall reformeras. Nu reformerar vi svenskundervisningen för invandrare, men fortfarande anses det att vi skall behålla det gamla systemet. Detta innebär, som jag tror Lennart Alsén pekade på, en risk för att man åsidosätter studieförbundens möjligheter att på lika villkor erbjuda sina tjänster.

Dessa principer är viktiga inte minst i det här sammanhanget. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6, 11 och 13.

Herr talman! Regeringens förslag om svenskundervisning för invandrare kommer i en tid som kännetecknas av drastiskt ändrade förutsättningar för invandrarna. Effekterna av den accelererande strukturella omvandling som den kapitalistiska produktionen genomgår blir ett stadigt minskande behov av arbetskraft, och allt större grupper av människor slås ut ur produktionen. Hårdast drabbad blir den okvalificerade arbetskraften, till vilken större delen av invandrarna hör. Dessutom ställs det i dag helt nya och annorlunda krav på arbetsmarknaden när det gäller ökad yrkesutbildning, höjd allmän kunskapsnivå samt större språkkunskaper. Det innebär större svårigheter för invandrarna att komma in på arbetsmarknaden och att stanna där. Som en följd av denna utveckling kan man konstatera en ökad segregation på arbetsmarknaden, där invandrarna koncentreras till olika städoch diskjobb eller annan lågavlönad sysselsättning inom olika serviceyrken. Man kan också konstatera den mycket höga andelen invandrare i arbetsmarknadsutbildningen och i andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En följd av denna utveckling är också de oroväckande stora arbetslöshetssiffror som redovisas för invandrare och som för vissa åldrar är mer än dubbelt så höga som för befolkningen i övrigt. Av allt att döma kommer industrins strukturella omvandling att fortsätta också i framtiden med medföljande arbetslöshet och utslagning. Invandrarnas situation kommer att förvärras i samma takt som konkurrensen om de befintliga arbetsplatserna skärps och arbetslösheten breder ut sig. Därför är det helt nödvändigt med särskilda insatser från samhällets sida. Undervisning i svenska och orientering om svenska förhållanden är särskilt viktigt. Utan goda kunskaper i svenska har man ingen möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden i dag. Målsättningen med svenskundervisningen skall vara att invandrarna skall kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden, att de skall kunna klara sig i det dagliga livet och att de skall kunna tillgodogöra sig viktig information på svenska. Med denna utgångspunkt är den av regeringen framlagda propositionen i väsentliga delar inte acceptabel. Om den antas kommer det att innebära en kraftig sänkning av antalet undervisningstimmar jämfört med den nuvarande faktiska nivån. Med samma utgångspunkt accepterar vi inte propositionens förslag att de som genomgår grundvux-utbildning inte skall ha rätt till grund-sfi. Som det är i dag kommer mycket få elever från grundvux upp till de kunskaper i svenska som behövs för vidare utbildning. Det är fullkomligt självklart att det måste finnas möjligheter att läsa grund-sfi också efter grundvux. Vi kan inte heller godta den femårsgräns för rätt till sfi som regeringen föreslår för de invandrare som har vistats i Sverige under längre tid. Om det förslaget förverkligas kommer det att innebära att stora grupper kan komma att utestängas från svenskundervisning. Enbart inom LO-kollektivet finns i dag minst 100 000 invandrare som är i omedelbart behov av grundläggande svenskundervisning. I samhället i övrigt finns troligen ytterligare lika många invandrare med samma behov, bl.a. ett stort antal hemarbetande invandrarkvinnor med mycket bristfälliga kunskaper i svenska. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar därför att ingen begränsning med avseende på vistelsetid i landet skall finnas för rätt till grundläggande svenskundervisning. Förutsättningarna bland invandrarna att tillägna sig det svenska språket är av språkliga, utbildningsmässiga och kulturella skäl mycket olika. Det är dålig politik och dålig ekonomi att avbryta en undervisning, som bara har hunnit halvvägs, därför att den har pågått i ett bestämt antal timmar. Vi anser att någon övre gräns för antalet timmar i sfi ej bör sättas. Behovet bör reglera undervisningen. Den nya organisationen för sfi-undervisningen innebär att AMU efter den 1 juli 1986 endast skall anordna påbyggnads-sfi. Det leder till uppsägning av de nuvarande sfi-lärarna inom AMU och olika studieförbund. Totalt hotas omkring 900 av 1 200 sfi-lärare av uppsägning från sina anställningar. Det handlar om välmeriterade lärare som ofta har långvarig och värdefull erfarenhet av undervisning i svenska som andra språk. Det är dessa lärare som har varit med om att bygga upp den försöksverksamhet som har funnits i snart 20 år inom invandrarundervisningen. De har utfört ett pionjärarbete och även bidragit till att skapa ett socialt skyddsnät för asylsökande flyktingar under de psykiskt påfrestande och ofta långa väntetiderna. Vii vänsterpartiet kommunisterna anser att den erfarenhet som invandrarlärarna har är en resurs som måste tas till vara. Den nya organisationen bör därför vara uppbyggd på grundval av de lärare som finns. I den mån det finns ett behov av kompletterande utbildning för de nu verksamma lärarna skall dessa erbjudas sådan utbildning. Oavsett vilken form kommunerna väljer för sfi-undervisningen måste de nu verksamma lärarna inom AMU och studieförbunden rekryteras till den här verksamheten. Enligt regeringens förslag till finansiering av det nya sfi-systemet kommer företagen att helt befrias från de kostnader som följer med tillämpningen av den gamla lagen om 240 timmars undervisning. Vi i vänsterpartiet kommunisterna har länge ansett att man borde ändra systemet med finansieringen av svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna har nämligen utgjort ett skäl för företagen att inte anställa invandrare. På olika sätt har man försökt att smita undan från sina skyldigheter. Efter de försumligheter och lagbrott som har förekommit skulle det vara stötande om man belönade företagen genom att helt avlasta dem kostnaderna. Vi anser således att våra tidigare förslag om att svenskundervisningen för invandrare skall finansieras genom en kollektiv arbetsgivaravgift fortfarande äger giltighet. Regeringen bör återkomma med ett konkret förslag till finansiering i enlighet med vad jag här anfört. Oavsett finansieringsformen är det angeläget att kommunerna får full kostnadstäckning när det gäller sfiundervisningen. Vidare bör schablonbidraget till påbyggnads-sfi grundas på principen om att samma kompetenskrav samt likvärdiga löner och anställningsvillkor skall gälla för lärarna både när det gäller påbyggnads-sfi och när det gäller grund-sfi. Förhållandena vad gäller grund-sfi och påbyggnads-sfi bör vara så lika som möjligt för att kvaliteten på undervisningen skall kunna garanteras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Jämlikhet, valfrihet och samverkan är de mål som togs som utgångspunkt för de riktlinjer för invandraroch minoritetspolitiken som formulerades 1975. När det gäller att uppnå dessa mål är svenskundervisningen för vuxna invandrare av mycket central betydelse. Sfi utgör en väsentlig del av invandraroch flyktingpolitiken i vårt land. Beslutet 1965 om försöksverksamhet med sfi i studieförbunden blev startskottet för ett unikt pionjärarbete i syfte att ge invandrarna kunskaper i svenska språket och en orientering om svenska samhällsförhållanden. Senare kom sfi-undervisningen att ges inom AMU, i flyktingförläggningar och på folkhögskolor. Svenskundervisningen fick dock en mycket varierad utformning och inriktning, beroende på om det varit fråga om anställda invandrare, flyktingar, invandrare som omfattades av arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller övriga. Riksdagen beslöt därför i december 1984 om ett nytt system för undervisningen i svenska språket m.m. för vuxna invandrare. I detta beslut angavs målen för den samlade sfi-undervisningen vara att ge invandraren sådana kunskaper i svenska språket samt om det svenska samhället och arbetslivet att invandraren skulle kunna ta vara på sina rättigheter och påverka sin situation samt uppfylla de krav och fullgöra de skyldigheter som det dagliga livet bjuder. Vidare skall undervisningen bidra till att invandrarens ställning på t.ex. arbetsmarknaden stärks. Dessutom skall invandraren kunna medverka i det kulturella, sociala, fackliga och politiska livet samt genomgå utbildning inom det reguljära vuxenutbildningssystemet. Genom det nya systemet får staten ett ramansvar för sfi, som skall anordnas i form av grund-sfi och påbyggnads-sfi. Kommunen får lagstadgat ansvar för att grund-sfi kommer till stånd genom anlitande av studieförbund och folkhögskola, genom kommunen själv eller i begränsad omfattning genom AMU. Påbyggnads-sfi får anordnas som studiecirkel eller inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. I regeringens proposition 1985/86:67 har regeringen föreslagit riksdagen att anta vissa bestämmelser om svenskundervisningen för vuxna invandrare. Vidare har regeringen i budgetpropositionen lämnat förslag främst om statsbidragets storlek och omfattning. Utskottet ansluter sig i stort till regeringens förslag men har i anledning av motioner och vad som i övrigt erfarits gjort några kompletterande skrivningar. Utskottet anför att AMU i begränsad omfattning bör kunna komma i fråga som utbildningsanordnare i kommuner där andra anordnare av sfi inte finns eller där den kommunala utbildningsorganisationen saknar sådana resurser som är lämpliga att användas även för grund-sfi. Utskottet har vidare uppmärksammat situationen för de invandrare som väntar på uppehållstillstånd och som har behov av grundvux. För att delta i grundvux krävs att deltagaren är kyrkobokförd i Sverige. Utskottet förutsätter att regeringen vidtar de åtgärder som behövs för att även dessa invandrare skall kunna beredas undervisning inom rimlig tid. Utskottet anför som svar på en motion att de deltagare som av olika anledningar, t.ex. fysisk eller psykisk ohälsa, har svårt att tillgodogöra sig undervisning, får en möjlighet att göra uppehåll i undervisningen om de så önskar för att återkomma när deras förutsättningar att fullfölja studierna är bättre. För att möjlighet skall ges till kortare eller längre undervisning, efter behov, än den genomsnittliga längden på grund-sfi måste deltagarnas kunskaper och färdigheter bedömas. SÖ har angivit att test bör kunna användas. Utskottet utgår från att detta görs på ett sådant sätt att reella möjligheter till differentiering av studietiden skapas i syfte att beakta deltagarnas särskilda behov. Jag skall något kommentera de 14 reservationer som avgivits till betänkandet. I reservation 1 föreslår utskottets moderata ledamöter att antalet utbildningsanordnare ytterligare vidgas och att dessa anordnare inte skall bedriva undervisningen på uppdrag av sin kommun. Som en följd av dessa förslag föreslår samma ledamöter i reservation 5 förändringar i statsbidragssystemet. Enligt de riktlinjer som riksdagen godkände 1984 skall undervisningen kunna anordnas av studieförbund eller folkhögskola på uppdrag av kommun eller av kommunen själv. Utskottet föreslår, som tidigare nämnts, att AMU i begränsad utsträckning skall kunna komma i fråga. Utskottets förslag är väl avvägt, varför jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 5. I reservation 2 av Björn Samuelson föreslås att det inte bör föreligga hinder för den som är berättigad till grundvux eller som har genomgått denna utbildning att få undervisning i grund-sfi om kommunen så bedömer. Utskottet utgår från att invandrare som får undervisning inom grundvux får sådana kunskaper i svenska m.m. att de inte behöver börja om på nytt med svenskundervisning inom grund-sfi. Deras behov av fortsatt svenskundervisning efter grundvux bör kunna tillgodoses genom påbyggnads-sfi. I reservation 3 föreslår samma reservant att det inte bör fastställas någon tidsgräns för invandrarnas rätt att delta i grund-sfi. Utbildningsutskottet ansluter sig, liksom socialförsäkringsutskottet gör i sitt yttrande, till den bedömning som gjordes 1984, nämligen att de tidigare invandrarnas behov av sfi skall tillgodoses och att detta bör ske under en femårsperiod. Utskottet har också inhämtat att regeringen givit SÖ i uppgift att göra en kartläggning av undervisningsbehovet för de tidigare invandrarna. Björn Samuelson föreslår vidare i reservation 4 beträffande längden på undervisningen i grund-sfi att riksdagen bl.a. skall bifalla motion 1985/ 86:244 yrkande 1. Utskottet erinrade om behovet av individualiserad undervisning i riksdagsbehandlingen år 1984 om riktlinjer för svenskundervisningen. Utskottet anförde vidare att det inte går att fixera ett visst antal timmar som alla skall ha även om man måste utgå från ett genomsnittligt antal timmar per deltagare. Genom utskottets skrivning tillgodoses således behovet av att ge en del deltagare i sfi väsentligt längre undervisning än i genomsnitt. I reservation 7 har vpk föreslagit ändringar av statsbidraget under förutsättning av bifall till reservationerna 2 och 4. Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag avslag på reservationerna 2, 3, 4 och 7. I reservation 6 föreslår centerns ledamöter i utskottet dels att staten genom statsbidragets utformning garanterar full kostnadstäckning, dels att bidrag skall utgå till all sådan undervisning i grund-sfi som anordnas i enlighet med lydelsen i lagen. Jag vill hänvisa till att utskottet 1984 påpekade att ett schablonbidrag alltid måste utgå från vissa beräknade genomsnittskostnader. Utskottet tillstyrker därför vad som förordas i propositionerna i fråga om statsbidragets konstruktion och även beträffande timramar för grund-sfi budgetåret 1986/87. Jag vill vidare påpeka att utskottet föreslår att riksdagen skall bemyndiga regeringen att justera antalet studietimmar utifrån det faktiska antalet kyrkobokförda detta kalenderår. Utskottet utgår också från att det skall vara möjligt att under budgetåret 1986/87 i viss utsträckning få utrymme för en del tidigare invandrare. Jag yrkar därför avslag också på reservation 6. I reservation 8 föreslår Björn Samuelson att sfi bör bekostas genom arbetsgivaravgifter. Riksdagen avslog ett liknande förslag 1984 bl.a. med hänvisning till att invandringen ändrat karaktär från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring och att det är samhällets gemensamma ansvar att sörja för mottagandet av flyktingarna till Sverige. Jag yrkar därför avslag på reservation 8. I reservationerna 9, 10 och 11 föreslås tre olika borgerliga modeller av regler för statsbidragen till påbyggnads-sfi. Moderaterna vill fördela antalet studietimmar grundat på studieförbundens möjligheter att erbjuda undervisning grundad på invandrarnas eget val. Folkpartiet vill ha samma modell för fördelning av resurser som gäller för grund-sfi gällande under de tre första åren. Centern vill att studietimmarna för de tre första åren skall fördelas i förhållande till det antal flyktingar kommunerna förbundit sig att ta emot. Utbildningsutskottet ansluter sig till den ordning som gällt för den nuvarande försöksverksamheten med sfi. Denna ordning ger studieförbunden möjligheter att ta hänsyn till lokala förhållanden. Utskottet förutsätter därvid att en uppföljning och utvärdering av systemets effekter kommer att ske. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 9, 10 och 11. Slutligen, herr talman, vill jag yrka avslag på reservationerna 12, 13 och 14 där det yrkas förändrade anslag under förutsättning av bifall till tidigare nämnda reservationer. Jag vill också yrka bifall till utskottets hemställan i sin helhet.

Herr talman! Ingvar Johnsson sade att utskottet tvingats göra en del kompletteringar på några punkter. Det är en vänlig beskrivning av det faktiska förhållandet. Faktum är ju att vi sällan haft att behandla en proposition som varit så pass klantig i så många avseenden. Vi började behandla propositionen redan före jul. Det har tagit så lång tid, därför att det varit så mycket som i och för sig skulle rättas till. Larz Johanssons beskrivning var alldeles riktig. Det är möjligt att det hade varit bättre om vi hade yrkat avslag på det hela. Nu har det inte skett, och jag hoppas att det skall gå att åstadkomma nödvändiga förändringar successivt. På några punkter finns det anledning att verkligen se upp. Det finns de som befarat att det har varit meningen att skräddarsy en dräkt för det dominerande studieförbundet. Det finns redan nu ute i landet illavarslande tecken på att man snabbt försöker att greppa och utnyttja vad som på sina håll varit en monopolsituation. Här är vi långt borta från den fria konkurrens mellan studieförbunden som har efterlysts. Och inte blir det heller bättre av de statsbidragsbestämmelser som utskottsmajoriteten föreslår, dvs. att man helt enkelt skall ansluta sig till de bestämmelser som gällt under försöksverksamheten. Att bygga upp bestämmelserna i enlighet med vad som gällt under de tre senaste åren, när man skall ha ett helt nytt system, är bara att konservera den struktur som rått förut och att sätta konkurrensen ur spel. Det kan inte vara särskilt välbetänkt, och det finns säkert anledning att återkomma för att ändra på de förhållandena framöver.

Herr talman! Svenskundervisningen för invandrare fyller ett omedelbart och trängande behov. Man kan inte nog understryka betydelsen av svenska språket när det gäller att få ett jobb. Det är nödvändigt att kunna kommunicera, att kunna förmedla sina tankar och få information, för att över huvud taget kunna konkurrera på arbetsmarknaden i dag. Målsättningen med denna reform är att möta just det behovet. Jag nämnde i mitt huvudanförande att det nu finns 100 000 invandrare inom LO-kollektivet som är i omedelbart behov av svenskundervisning, plus ett stort antal hemmavarande invandrarkvinnor som inte har utnyttjat svenskundervisningen hittills. Frågan är varför man har en femårsgräns för tidigare invandrares rätt att delta i grundläggande svenskundervisning för invandrare. Vilken funktion fyller den? Om man syftar till att tillmötesgå det omedelbara och berättigade behovet av svenskundervisning, varför skall man då ha tidsgränser? Dels gäller det antalet timmar för sfi-undervisningen, dels också en femårsgräns för de invandrare som finns i Sverige och för dem som kommer hit som flyktingar. Det är mycket svårbegripligt. Herr talman! Jag har under mina år i riksdagen fått avslag på många motioner med skiftande motiveringar. Men vissa motiveringar från utskottet gör mig faktiskt förbryllad. Jag skall be att få läsa ur betänkandet: ”Utskottet anser i likhet med vad som anförs i motion 1985/86:244 att det är angeläget att den kompetens och erfarenhet som finns hos de lärare som hittills varit verksamma inom svenskundervisningen tas till vara. Det är också angeläget att dessa lärare får möjlighet att vid behov genom kompletteringsutbildning skaffa sig sådan kompetens att sfi-undervisningen i landet får likvärdig kvalitet. Utskottet föreslår med hänvisning till det anförda att riksdagen avslår yrkande 5 i motion 1985/86:244.” — Detta gör mig faktiskt förvirrad.

Herr talman! Ja, Ingvar Johnsson, vi är oroliga över principerna för fördelningen av statsbidrag till påbyggnads-sfi. Utgångspunkten är ju nu att sfi-n skall räknas fram på grundval av de tre senaste årens verksamhet i ett fåtal kommuner. Det skall sedan användas som underlag för fördelningen på ett betydligt större antal kommuner. Jag instämmer i den principiella kritik som både Birger Hagård och Larz Johansson här tidigare framfört. T. o. m. det som Ingvar Johnsson citerade när det gäller socialförsäkringsutskottets yttrande kan man tolka på ett annat sätt än Ingvar Johnsson gjorde. Tillåt mig läsa: ”Förslaget i propositionen ansluter sig till den ordning som gällt för den nuvarande försöksverksamheten med sfi.

När Ingvar Johnsson och jag läser samma stycke så tolkar vi det tydligtvis på olika sätt.

Herr talman! Jag skulle gärna se att Ingvar Johnsson kunde vara litet klarare och tydligare i sitt resonemang om statsbidragen och kostnadstäckningen. Nu har vi under behandlingen av invandrarundervisningen och statsbidragstäckningen fått ett antal olika besked. När vi sist diskuterade det här hävdade Sören Häggroth, som då var socialdemokraternas företrädare, alldeles bestämt att de beslut vi då fattade skulle innebära en hundraprocentig täckning för kommunerna. Invandrarminister Anita Gradin var också med vid det tillfället och gjorde smärre korrigeringar. Sedan har vi återigen fört den här diskussionen i utskottet. Låt mig ställa frågan rak och enkel. Vi har fattat beslut om att alla invandrare, flyktingar som uppfyller vissa kriterier skall ha rätt till svenskundervisning. Kommunerna skall ha skyldighet att ge dem den svenskundervisningen. För det skall kommunerna ha statsbidrag. Då är det väl rimligt att de får statsbidrag i förhållande till det antal invandrare som de har undervisat och inte bara i enlighet med något slags beräkning grundad på hur många som kom föregående år. Då säger man att det finns möjlighet för regeringen att återkomma på tilläggsbudget och i efterskott korrigera statsbidraget. Är regeringen då, Ingvar Johnsson, bara ute efter att se till att kommunerna får ligga ute med pengarna och ta räntekostnaderna och att staten sparar in motsvarande ränteutgifter?

Herr talman! Jag vill först till meddebattörerna säga att jag tror att det nya systemet tillgodoser behovet av en väl fungerande svenskundervisning för invandrare när det gäller de vuxna. Sedan vill jag till Alexander Chrisopoulos beträffande vad som sades om femårsperioden säga att det väl ändå är rimligt att det behov som finns skall tillgodoses under en femårsperiod. Varför skulle vi i dag inte tro att vi kommer att klara det? Dessutom har riksdagen redan tidigare beslutat ansluta sig till en skrivning om att undervisningsbehovet bör få prövas vid utgången av den nämnda tidsperioden. När det gäller längden på utbildningen tycker jag att Alexander Chrisopoulos fortsätter att argumentera som om han inte hade läst skrivningarna Alexander Chrisopoulos är förvånad över att en motion om att lärarna skall ta till vara den erfarenhet som finns blivit avstyrkt. Men om ett yrkande redan är tillgodosett brukar skrivningen utmynna i en avstyrkan här i riksdagen. Till Larz Johansson, som uppehöll sig vid kostnadstäckningen för kommunernas verksamhet på detta område, vill jag säga följande. Regeringen har nu föreslagit ett schablonbidrag om 304 kr. per timme, vilket skall täcka de genomsnittliga kostnaderna.

De tre borgerliga debattörerna tog upp fördelningen av statsbidrag till påbyggnads-sfi. Vi har ju ett system för försöksverksamheten som ger studieförbunden möjligheter att ta hänsyn till lokala förhållanden. I centerns förslag bortser man dock från att det inte bara är flyktingar som har behov av påbyggnads-sfi. Hur skulle vidare ett sådant fördelningssystem som det som moderaterna föreslår se ut i praktiken? Vad gäller folkpartiets förslag är det riktigt att socialförsäkringsutskottets skrivning är positiv, men socialförsäkringsutskottet tillstyrker ändå propositionens förslag.
Herr talman! Svaret på den ställda frågan är att jag utgår från att regeringen menar allvar när den säger att det föreslagna statsbidraget täcker kommunernas genomsnittliga kostnader. När jag hänvisade till pressmeddelandet i samband med presentationen av statsbidragsförslaget pekade jag också på att utbildningsministern där hade framhållit detta. Men vad vi nu diskuterar är huruvida kommunerna redan från början skall få statsbidrag för all den undervisning som kommunerna de facto meddelar eller om de möjligen i efterskott skall få kompensation för medel som de har förskotterat i statens ställe. Det är det som frågan gäller i dag.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Ingvar Johnsson när han berörde de tre förslagen tyckte att folkpartiets förslag var bra. Det märkliga är att Ingvar Johnsson tillstyrker ett förslag för fördelning av grund-sfi som är detsamma som det som vi från folkpartiets sida vill applicera även på påbyggnads-sfi. Då vore det logiskt att också tillstyrka detta förslag.

Herr talman! I motsats till Lennart Alsén är jag inte särskilt imponerad av Ingvar Johnssons betygsättning. Jag förutsatte att Ingvar Johnsson kunde läsa innantill i vår reservation, där vi klart och tydligt redovisar det enkla system som vi föreslår för fördelning av statsbidrag. Fördelningen av studietimmar på de olika studieförbunden skall göras i förhållande till volymen av den undervisning som de bedriver. Enklare kan det över huvud taget inte vara.
Herr talman! Utskottet har vid behandlingen av vår motion anfört att det till punkt och pricka är överens med motionärerna, men hänvisar sedan till denna samstämmighet som ett skäl för att avstyrka motionen. Man undrar då vilken motivering utskottet egentligen har för sin avstyrkan. Ingvar Johnsson säger att man gör så i riksdagen. Det gör man inte alls. Man kan formulera sig på olika sätt: Man kan tillgodose en motion, anse att motionen har tillmötesgåtts osv. Jag vill ha en godtagbar förklaring till att motionen föreslås bli avslagen på den här punkten. 700 timmar skall inte vara ett tak, utan timantalet skall vara flexibelt, säger Ingvar Johnsson. Ja, det har vi hört förut. Det har också sagts förut att i fråga om de äldre invandrarna, exempelvis hemmavarande invandrarkvinnor, skall undantag kunna göras från femårsregeln, men vad gäller det ekonomiska anslaget lämnas inget som helst utrymme för den flexibilitet som Ingvar Johnsson säger finns i betänkandet.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel anvisas i nästa kompletteringsproposition, så att arbetet kan påbörjas när det gäller landsvägsoch järnvägsbro över Ljusnan i Söderhamns kommun. Det är ännu för tidigt att säga vad årets kompletteringsproposition kommer att innehålla. Det gäller såväl omfattning som inriktning av eventuella åtgärder. Beredningen inom regeringskansliet avseende kompletteringspropositionen har nyligen påbörjats. Om regeringen skulle komma att överväga någon form av tidigareläggning av investeringar, kommer givetvis dessa båda projekt att finnas med i bedömningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag hade naturligtvis trott att jag skulle få ett definitivt besked om att vi skulle få de begärda pengarna. Förra året gick man ut med ett pressmeddelande både från arbetsmarknadsdepartementet och från kommundepartementet om att den aktuella landsvägsbron skulle byggas i samband med att 32 milj.kr. 3” Prot. 1985/86:101 = anslogs, och detta uppfattade vi självfallet som ett löfte. Men när anbuden 20 mars 1986 hade kommit in och man upptäckte att det fattades 13 milj.kr. blev det här bygget inte av. Besvikelsen blev naturligtvis mycket stor. Arbetsmarknadsministern måste förstå att det är en omöjlig uppgift för mig att förklara för de hundratals byggnadsarbetare som går utan arbete i området i fråga att brobygget inte kunde startas, därför att det fattades 13 ag milj.kr. Efter att ha fått det negativa beskedet har man genom tidningarna kunnat konstatera att regeringen har satsat miljardbelopp i andra delar av landet för att klara de strukturoch sysselsättningsproblem som uppstår. Det är således en omöjlig uppgift för mig att förklara detta. Jag tycker att det är bra att regeringen har gått in och satsat miljardbelopp i Uddevallaregionen. Av de pengarna går ungefär 800 milj.kr. till väginvesteringar. Jag tycker att det är bra att man har gjort sammaledes när det gäller Jag tycker att det är bra att man satsar många hundra miljoner i Bergslagsregionen för att klara de problem som finns där. Av dessa pengar har 138 milj.kr. avsatts för väginvesteringar. Jag tycker att det är bra att man har gått in med ett varvsstöd på över 900 milj.kr. Allt detta är mycket bra, och det visar att det finns en vilja att klara av strukturproblemen. Jag kan i detta sammanhang tala om att vi har förlorat lika många jobb i Söderhamn som man har förlorat i Uddevallaregionen och Malmöregionen. Det är bara det att det i Söderhamn har förlorats arbeten under en något längre tid. Fortfarande har vi stora problem framför oss, och det är därför som jag ännu en gång vill uttrycka en förhoppning om att vi får pengar till nämnda brobyggen i nästa kompletteringsproposition.

Herr talman! Lars De Geer har frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd för att motverka att statliga åtgärder förhindrar anställning av piloter från flygvapnet under år 1987 vid civilt svenskt flygföretag. Det finns för närvarande omkring 400 stridspiloter i flygvapnet. För att behålla så många piloter att flygvapnets flygplan kan utnyttjas fullt ut behöver årligen ca 25 piloter nyutbildas om inga avgångar sker. Fram till hösten 1984 var efterfrågan på militära piloter mycket liten från de civila bolagen. Den ökade dock drastiskt hösten 1984. Det är av säkerhetspolitiska skäl inte möjligt att låta flygbolagen brandskatta flygvapnet på piloter. Därför infördes år 1985 en spärr, som innebär att flygbolagen endast får anställa sammanlagt ett tjugotal piloter under åren för flygvapnet. Men det räcker naturligtvis inte att bara försöka skydda Prot. 1985/86:101 flygvapnet genom sådana åtgärder. Den civila pilotutbildningen måste 20 mars 1986 utökas. De militära stridspiloternas förmåner behöver förbättras, ch de ZH måste få bättre möjligheter att från 40-årsåldern kunna flyga andra plan än Om anställning av pilostridsflygplan. För närvarande förs förhandlingar i statens arbetsgivarverk =!” från flygvapnet vid om löneförmåner för de militära flygförarna. civilt svenskt flygföre Förhoppningen har tidigare varit att redan under år 1987 få fram så många tag civila piloter att flygbolagens efterfrågan på flygvapenpiloter minskar. Detta har omintetgjorts genom att bolagen inte har kunnat ställa flyglärare till förfogande. Därför har begränsningarna förlängts. Regeringen har bedömt att högst tio piloter kan få rekryteras av flygbolagen under år 1987. Varje ökning av denna kvot får negativa säkerhetspolitiska konsekvenser. Det skall på intet sätt döljas att denna begränsning har ett preventivt syfte. Avsikten är att försvåra och försena eventuella övergångar till bolagen samtidigt som utbildningen av militära piloter ökar. De regler som skall gälla för år 1987 har ännu inte utformats till alla delar. Det beror på flera faktorer, t.ex. omfattningen av den civila pilotutbildningen, utfallet av löneförhandlingarna m.m. Jag är för närvarande inte beredd att utöka det antal piloter som flygbolagen kan få anställa under år 1987.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på frågan. Till att börja med vill jag understryka att det av försvarspolitiska skäl naturligtvis är nödvändigt att säkerställa tillgången på aktiva piloter i vårt flygvapen. Denna försvarsgrens betydelse för vår säkerhetspolitik är stor, och kostnaderna för att anskaffa och vidmakthålla moderna flygplan och operativa baser är avsevärda. Om brist på fullt utbildade och ögonblickligen tillgängliga piloter skulle minska vårt flygvapens insatsberedskap eller uthållighet i strid vore det utomordentligt allvarligt. Samtidigt är det för en demokrati synnerligen önskvärt att de metoder som från statens sida används för att hålla kvar piloterna vid flygvapnet stämmer någorlunda väl överens med de på den svenska arbetsmarknaden gällande spelreglerna. Om hänsyn tas till statens dominerande inflytande i SAS, Linjeflyg och Swedair är ett av statsmakterna dikterat förbud för dessa företag att anställa piloter från flygvapnet nästan att jämställa med ett yrkesförbud — den civila flygverksamheten utanför dessa tre företag i Sverige är ju jämförelsevis liten. Det yrkesförbud som tillämpas i andra länder är av annan karaktär, men dem brukar vi i Sverige ej sällan kritisera. Vad beträffar de två piloter som föranlett min fråga, önskar de rätt att ta civil flyganställning först under 1987 — i år genomgår de båda på egen bekostnad kompletterande civil flygutbildning. I en skrivelse från chefen för flygvapnet den 29 augusti 1985 — dvs. så sent som för ett halvår sedan — sägs ordagrant: ”Företrädare för försvarsdepartementet har bekräftat att inga planer finns att förlänga varaktigheten utöver den tvåårsperiod som överläggningarna med flygbolagen hittills berört.” Dessa två år var 1985 och 1986. Av statsrådets svar i dag tycks framgå att de om yrkesförbud påminnande 39 åtgärderna avses bibehållas även under 1987, vilket är beklagligt och för de i min fråga berörda, under civil utbildning varande, piloterna direkt tragiskt. Det skulle vara värdefullt om statsrådet i en replik kunde upplysa om hur länge detta om yrkesförbud påminnande tillstånd skall upprätthållas och med vilka åtgärder det avses bli avskaffat.

Herr talman! Bertil Danielsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i syfte att Capellagården snarast erhåller samma statsbidrag per elev som skolor med likartad utbildning redan får. Utgångspunkten för frågan är ett uttalande i proposition 1983/84:118 om fristående skolor på gymnasial nivå, där det sägs att statsbidraget per elev i princip bör vara lika stort för likartade utbildningar. Jag vill här understryka uttrycket ”i princip”, därför att det nya statsbidraget ju utformades för att ge de gamla skolorna i huvudsak oförändrat bidrag jämfört med tidigare och med hänsyn tagen till deras olika lokalkostnader och möjligheter att från andra håll få ekonomiskt stöd. Skolöverstyrelsen har i två anslagsframställningar tagit upp frågan. I anslagsframställningen för 1985/86 föreslog SÖ en justering av statsbidragen som innebar sänkta bidrag för vissa av konstskolorna och höjda för andra samt vissa förändringar i sättet att beräkna bidragen. Regeringen valde att lämna förslaget utan åtgärd och intog ståndpunkten att det knappast kan vara rimligt annat än i undantagsfall att sänka det statsbidrag på vilket en skola byggt upp sin verksamhet. En förändring av statsbidraget för en skola måste därmed innebära en ökad kostnad för staten. Det är därför angeläget att se till att de ytterligare bidrag som skall ges kommer de skolor till del som har det ekonomiskt mest besvärligt. SÖ avstod från att lägga fram några förslag i anslagsframställan för 1986/87 i avvaktan på att få in ytterligare ett års bokslut med nu gällande statsbidragssystem. Ett sådant beslutsunderlag föreligger nu. Från flera av skolorna, bl.a. från Capellagården och ett par av de skolor som Capellagården valt att jämföra sig med, föreligger ansökningar om höjda statsbidrag. Det är min ambition att försöka bidra till att de fristående skolorna som i dag har statsbidrag skall kunna fortleva och utvecklas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Capellagården på Öland är en utomordentligt fin skola, vilket också skolöverstyrelsen slagit fast i ett remissyttrande alldeles nyligen. Capellagården har ett sådant värde att dess framtid inte får äventyras på grund av otillräckliga eller felaktigt beräknade statsbidrag. Prot. 1985/86:101 Ett rimligt krav är att likartad utbildning skall få likartade statsbidrag, så 20 mars 1986 att man därmed kan arbeta under samma villkor och förhållanden. Den = : Om höjt statsbidrag principen gäller inte för Capellagården. Till exempelvis Carl Malmstens = 7 z s 3 i ARS till gymnasieskolan verkstadsskola i Helsingfors utgår ett mer än dubbelt så högt bidrag per elev Capellagården som till Capellagården, trots att man arbetar efter samma läroplan. En utjämning är därför mycket angelägen och bör genomföras. Detta uttalade också riksdagen 1984 genom att slå fast att denna princip borde uppnås så snart tekniska och ekonomiska hinder hade undanröjts. Hur kommer det sig då att det inte på två år varit möjligt att uppnå detta blygsamma mål och genomföra riksdagens beslut? Skall det verkligen behöva vara på det sättet att ledningen för en skola måste skriva på växlar för att kunna klara löner och andra kostnader och hålla verksamheten i gång? Jag vill också påpeka att det i budgetpropositionen föreslås 3 milj.kr. just för att hjälpa de skolor som vid övergång till ett nytt statsbidragssystem får ekonomiska svårigheter. Varför har inte Capellagården fått hjälp av detta anslag som ändå finns? Capellagården lever utomordentligt farligt. Dess ekonomi är djupt skadad av det system som hittills tillämpats.

Herr talman! Regeringen är ytterst angelägen om att understödja de fristående skolor där konst eller konsthantverk spelar en stor roll i utbildningen. Det är emellertid så att kostnaderna per elev varierar, delvis beroende på skolornas storlek. Det finns skolor som har 16 elever och skolor som har bortåt 200 elever. Jag vill också säga, att när Capellagården jämför sig med andra skolor, jämför man sig alltid med Carl Malmstens skola, som ligger i Helsingfors. Man kunde jämföra sig också med andra skolor som har lägre ersättning. Av de 20 skolor som får ersättning, därför att de bedriver en utbildning som den vanliga gymnasieskolan inte kan ge, kommer Capellagården på sjätte plats i fråga om bidragets storlek.